Fru talman! Jag kan hålla med Mats Odell om att det här låter bra. Jag är bara förvånad över att man inte har reagerat på alla de signaler som posten tidigare har avgivit. Jag har själv en del både praktiska och, dess värre, negativa erfarenheter från den tid då jag följde de frågor som var aktuella för några år sedan. År 1988 tillsattes en liten utredning av riksdagen, där det i direktiven heter angående posten och televerket: De skall drivas effektivt och täcka sina kostnader och de flesta investeringar med egna intäkter. Samtidigt är de skyldiga att ta regionalpolitiska och sociala hänsyn genom att erbjuda tjänster som inte ger intäkter och täcker kostnaderna. -- Vi får verkligen hoppas att man nu lever upp till det. När det gäller frågan om lantbrevbärarlinjerna kan vi konstatera att man, om man skall kunna utnyttja lantbrevbäraren, måste vara hemma när han kommer. Det är alltså en ganska begränsad grupp människor bosatta på landsbygden som kan utnyttja lantbrevbärarens tjänster. Det kan vara ganska svårt att ändra sitt dagsprogram eller sin dygnsrytm efter postens ankomst. I samband med att posten har lagt ned ett antal kontor har man i efterhand diskuterat vilken service man skulle kunna erbjuda. Det är inte så det skall gå till, utan det bör finnas ett väl utarbetat förslag till det före nedläggningen. Posten har, som jag också tidigare påpekade, vid ett antal tillfällen först haft sommarstängt några månader och sedan öppnat posten och haft öppet bara en och annan eftermiddag eller en och annan förmiddag. Därefter har man visat på att postkontoret i fråga inte gått särskilt bra. Det är klart att kunderna har tröttnat på det. De flesta av oss är i dag bilburna och har ändå inte några större problem -- i synnerhet inte vi som bor i tätorter, men säkert inte heller många på landsbygden -- att ta sig till annan service. Men sedan finns det då de som inte kan det och för vilka posten har så oerhörd stor betydelse. Det är gubevars inte bara privatpersoner, utan det finns också en hel del småföretag -- dem skall vi slå vakt om -- ute i glesbygden som faktiskt har fått stora problem genom att de inte fått den service från posten som de varit vana vid. Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker att det är beklagligt att det förslag som förra året förelåg till samarbete mellan sparbanken och posten inte kunde bli verklighet. På många av de små orterna lägger i dag både posten och sparbanken ned verksamheten. Det hade varit bra om de hade kunnat stötta varandra på det sätt som är meningen genom de nu framlagda planerna.

Fru talman! Lennart Fridén och jag kan naturligtvis beklaga att det inte har hänt någonting tidigare, men jag tror ändå att vi kan förenas i en positiv känsla av att vi nu har fått en regering som tar tag i de här problemen. Om vi skall vara riktigt ärliga har detta initierats av postens koncernstyrelse, som faktiskt tillsattes under den förra regeringens tid. Man har inte reagerat, säger Lennart Fridén. Det som nu är på gång är ju också en bolagisering av posten. Tanken är att man skall åstadkomma en situation som gör det möjligt att sätta en prislapp på de regionalpolitiska tjänsterna. Redan i dag kan vi konstatera att det kommer att handla om ungefär 300 miljoner. Det är viktigt att notera att det finns en beslutsamhet att se till att det fungerar ute i glesbygderna. Jag vill inte säga emot Lennart Fridéns påståenden om att det på olika håll och kanter har funnits en sådan nedläggningsstrategi som han berättade om. Men den nya planen, Nät 92, indikerar ändå en offensiv vilja att vara marknadsanpassad och kundorienterad. Jag tycker att vi trots allt skall känna oss glada över det. Sedan sade Lennart Fridén att det inte är säkert att folk är hemma när lantbrevbäraren kommer. Det är naturligtvis någonting som vi som politiker och aktiva i postverket har mycket svårt att reglera. Men jag tror att det trots allt finns möjligheter att posten och lantbrevbärarna kan anpassa sig i de här avseendena. Inte minst om man mer och mer kommer in i en entreprenadverksamhet på de här linjerna tror jag att det kommer att finnas mycket starka incitament för att det skall kunna bli affärer när lantbrevbäraren kommer ut till de olika kunderna.

Fru talman! Jag tror säkert att vi ligger varandra nära i åsikterna, Mats Odell. Men det var ytterligare en liten fråga som jag tog upp i min interpellation och som jag gärna skulle vilja ha en kommentar till. När man i dag skall lägga en plan över ett nyexploaterat område i en kommun skall man vända sig till alla möjliga typer av kommande förmodade intressenter -- det kan vara televerket, det kan vara kommunikationsföretag av annat slag, det kan vara posten, det kan vara de stora huvudorganisationerna för våra butikskedjor, osv. Då föreligger alltså en skyldighet från kommunernas sida att ta de kontakterna i planarbetet. Men om någon av dessa mycket viktiga institutioner plötsligt beslutar sig för att lägga ned -- när det gäller posten händer det då och då -- föreligger inte samma skyldighet att ta kontakt och tala om att servicen nu försvinner. Man kan då fråga sig: Vore det inte vettigt att genomföra en bestämmelse enligt vilken det föreligger åtminstone en anmälningsplikt, kontaktplikt eller liknande när man skall förändra servicen när det gäller sådana basfunktioner som har med infrastrukturen att göra?

Fru talman! Lennart Fridén har såvitt jag förstår varit med och fattat beslut om att posten skall åläggas att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att den blir lönsam. Om vi inrättar ett nytt planinstitut där kommunen i något slags planprocess skulle kunna ålägga t.ex. posten att bedriva en verksamhet som är direkt olönsam måste till detta också knytas någon typ av betalningsinstrument. Jag tror ärligt talat att det är en ganska komplicerad process. Men jag vill gärna återknyta till utredningen. Den innebär i praktiken ingen minskning av postens service i det här avseendet. Den innebär en utökning av servicen i och med att den också ger underlag för lanthandel och annan handel som annars också skulle kunna svepas med. Det är faktiskt inte bara posten som har haft problem. Låt mig, fru talman, för Lennart Fridén berätta att det 1960 fanns 23 000 livsmedelsbutiker i Sverige. I början av 1990-talet är det kvar knappt 8 000. Det försiggår alltså en oerhörd snabb förändringsprocess på alla områden. Jag tror att den plan som postverket nu har tagit fram ändå överensstämmer med kravet att ge en rikstäckande och daglig service åt svenska folket när det gäller posten.

Fru talman! Riksdagskollegor! Jag har under perioder i mitt liv haft en återkommande dröm. Den har handlat om en bostad som jag har kunnat inreda och utforma precis efter mina egna önskemål. Det har funnits plats både för en vävstol och för samvaro med grannar, släkt och vänner, allt i en god personlig förening. Jag berättar om den här drömmen därför att jag tror att jag inte är unik. Det är många människor som i sina drömmar -- och nu talar jag inte bara om de vakendrömmar som vi alla har om en bra bostad utan även om drömmarna under natten -- utformar sitt boende som de vill. Man kan naturligtvis tolka drömmar, och bör göra det, psykologiskt, att husen, bostäderna, står för helt andra delar i vårt liv. Det gör de ibland. Men jag tror att det mycket ofta handlar om att människan faktiskt vill påverka sitt boende utifrån egna önskemål.

Jag trodde att vi då skulle kunna börja diskutera hur vi skall gå vidare för att skapa ett boende i samklang med naturen, i samklang med grannar och efter människors egna önskemål. Och i detta sammanhang tror jag att det inte handlar om huruvida vi äger vår bostad eller hyr den eller över huvud taget om upplåtelseformer. Det handlar om hur vi skall kunna påverka vårt boende och utforma det som vi vill, inte om vi äger bostaden eller inte. Tyvärr kan jag konstatera att jag har kommit tillbaka till riksdagen denna höst för att se filmrullen rulla tillbaka. När man då skall se reprisen på förra årets bostadspolitiska debatt tycker jag att det blir en dålig repris, därför att förhållandena har förändrats mycket sedan förra hösten. Det är inte bara att visa filmen en gång till, därför att publikens -- då menar jag inte enbart plenissalen, utan jag tänker på det svenska folket, den publik som vi har utanför och som är så berörd av beslut som fattas här -- scen och villkor har förändrats, och tyvärr till det sämre sedan beslutet om räntelånesystemet fattades i december 1990. De minnesgoda aktörer som var med vid debatten förra året minns att vänsterpartiet anslöt sig och hade varit med om att utforma förslaget till nytt bostadsfinansieringssystem. Men vi hade också vissa förslag till förbättringar av det. Våra förslag gällde t.ex. borttagande av moms på fjärrvärme, utagsskatt på eget arbete, bevarande av förvärvslånen, dvs. för barnfamiljer med mycket små inkomster för att de skulle få möjlighet att skaffa ett eget hus. Men i stora drag anslöt sig vänsterpartiet till räntelånesystemet och uppfattade att det var ett system som skulle hålla lång tid framöver. Man kan då fråga varför det system som fortfarande är i gång behövde förändras. Vissa orsaker var mycket tydliga, och de har i vänsterpartiets ögon accentuerats ytterligare. Det var subventionerna som hade ökat mycket drastiskt, och huvuddelen av subventionerna gick ut på att låginkomsttagare överförde sina skatteinkomster, skatteavgifter, till höginkomsttagares goda boende. Det var en orsak. Men boendekostnaderna över huvud taget skjuter i höjden. Målsättningen med en god bostad till en rimlig kostnad står i allt fast och har ytterligare visat sig behövas. Jag måste tillstå att jag, när jag återkom till riksdagen efter valet, trots allt hade vissa förhoppningar om att de borgerliga partierna i viss mån skulle komma till insikt om att räntelånesystemet är ett system som håller över tiden. Jag är av den uppfattningen att regeringen, och även den borgerliga majoriteten i riksdagen, i dag helt klart är medskyldiga till att krisen inom byggoch bostadssektorn ytterligare förstärks. Jag undrar vad ni i den borgerliga majoriteten egentligen har att säga till de byggjobbare som demonstrerade här den 11 december. För de här människorna är det svårt att över huvud taget klara sig i dag. Det befaras ju att det snart är 100 000 byggjobbare -- och i fotspåren av den arbetslösheten tusentals sysselsatta inom andra delar av byggsektorn -- som kommer att vara arbetslösa. Vi har tagit del av siffror som visar på 13 % arbetslöshet i februari 1992. Under återstående delen av 1992 blir det kanske uppemot 20 % som är arbetslösa. För mig och övriga i vänsterpartiet är det helt oacceptabla arbetslöshetssiffror. Det handlar ju om en bransch där varje arbetsinsats behövs. Den borgerliga kritiken mot räntelånesystemet går bl.a. ut på att systemet inte håller vid låg inflation och hög ränta. Jag kan inte tänka mig annat än att det måste vara fråga om en bristande tilltro till den egna regeringen och dess förmåga att föra en bra ekonomisk politik. Höjningen av räntan under den senaste tiden visar helt klart att tilltron till den förda politiken inte kan vara särskilt stor. Jag undrar, som sagt, varför de borgerliga partierna inte visar en större tilltro till den förda politiken. Vidare instämmer jag i Ulf Lönnqvists uttalanden om regleringarna och krånglet. Vi i vänsterpartiet är självfallet för avregleringar. Vi vill att det skall vara så litet byråkrati som möjligt. Men när det gäller propositionen och betänkandet uppfattar jag inte att det handlar om en minskad byråkrati. I stället vill man ta bort en rad viktiga villkor. Därmed kommer det att bli sämre för dem som har svårt att ta för sig på bostadsmarknaden. Jag skulle vilja fråga er i centern varför ni inte har stått fast vid ert goda förslag om en byggkommission. Det hade ju gått att få en klar majoritet här i riksdagen för det förslaget. Men ni i centern har definitivt inte stått fast vid det egna förslaget. Så till kds och Ny Demokrati, som ju hela hösten har haft möjlighet att följa den här diskussionen. Jag skulle vilja fråga varför ni inte på något sätt aktivt har tagit del i den här diskussionen. Ni har ju enbart följt de andra borgerliga partierna, som är äldre i gården. Ni har alltså följt deras förslag till punkt och pricka och har inte haft någonting att tillföra här. Finns det inget nytänkande eller något drag under galoscherna vad gäller bostadsfrågan? Är den frågan så oviktig för er som tillhör dessa nya riksdagspartier att ni tycker att den över huvud taget inte bör diskuteras? I propositionen och även i betänkandet står det att ett sätt att för framtiden garantera bra bostäder för alla är att satsa på ett ökat bosparande. Vi i vänsterpartiet tycker att det är ett bra förslag. Vi tror också att det är nödvändigt att satsa på bosparandet och att göra detta förmånligt, så att människor med vanliga inkomster kan skaffa sig, köpa sig, en bostad. Men det får inte bli så, att detta är enda sättet att garantera bra bostäder. Jag tror nämligen att det behövs olika upplåtelseformer och att den fördelning mellan hyresrätt, bostadsrätt, egnahem osv. som finns i Sverige i dag är rätt bra. Däremot kan det behövas förändringar inom de olika grupperna. Bosparandet kan dock inte stå som modell för alla i framtiden. Det kommer nämligen att visa sig att inte alla människor har haft möjlighet att spara till en egen bostad. Däremot har alla rätt till en egen bostad. Till slut vill jag säga att jag minns den kritik som har förekommit och som var väldigt kraftig förra hösten, då vi diskuterade räntelånesystemet. Det var många olika intressenter -- alltifrån husbyggare till olika bostadsföretag -- som hade invändningar. Men nu när beslutet är fattat har man accepterat förslaget. Nu tycker man att det är ett bra förslag. Vad vi i utskottet under hösten hört från olika håll är att krav har rests från byggmästare, hyresgästföreningar m.fl. Man vill veta vad det är för spelregler som gäller. Dessa har man inte hållit sig till. Jag tycker att regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten har ett mycket stort ansvar här. Fru talman! Vi i vänsterpartiet vill att propositionen skall avslås. Vi yrkar således avslag på utskottsmajoritetens hemställan i föreliggande betänkande. Jag skulle önska att vi under några år framöver kunde slippa frågan om bostadsfinanseringen på dagordningen. På det sättet skulle vi i stället kunna ägna oss åt frågan om hur människors drömmar om en bra bostad kan förverkligas. Vidare yrkar jag bifall till socialdemokraternas reservationer samt till den meningsyttring från oss i vänsterpartiet som är fogad till betänkandet.

Fru talman! Det var intressant att lyssna till Ulf Lönnqvist, som i den här debatten gör sin debut som utskottsledamot. Ja, så här talar en f.d. bostadsminister som har gått till historien som den bostadsminister som har blivit världsmästare på att höja hyror. Vad det handlar om är en 50-procentig bruttohöjning på tre år och 130 % höjning sedan 1982. Men Ulf Lönnqvist har inte hela ansvaret för vad som hänt under den här tiden. Det är klart att det inte går att över en natt åstadkomma en förändring -- om man nu vill undvika att enskilda bostadskonsumenter drabbas av höga kostnader. Denna debatt, fru talman, är den första bostadspolitiska debatten här i kammaren efter höstens val. Jag hälsar därför såväl nya som gamla bostadsdebattörer välkomna. Bostadsutskottet är ett utskott som har behållit kontinuiteten från föregående mandatperiod vad gäller personsammansättningen i stort. Det gäller såväl utskott som presidium. Jag tar detta som ett tecken på att de frågor som utskottet handlägger och den arbetsgemenskap som har funnits inte har avskräckt ledamöterna från fortsatt arbete i utskottet. Det är min förhoppning att vi skall kunna fortsätta på den inslagna vägen också under den mandatperiod som vi har framför oss. Bostadspolitiken är viktig. Den påverkar varje individs välfärd. Att få syssla med samhällsfrågor som så i detalj angår varje människa i vårt land är en stor förmån. Det gör att arbetet känns angeläget, intressant och ansvarsfullt. Valet medförde politiska förändringar och ett regeringsskifte. Det innebär att min roll som ordförande har förändrats i den meningen att jag och mitt parti, centern, ingår i den konstellation som nu har regeringsansvaret. Som ordförande kommer jag, som hittills har varit fallet, att arbeta för att vi skall kunna finna så breda politiska lösningar som möjligt i de frågor som vi har att syssla med. Jag välkomnar alla att vara med i den dialogen. Detta säger jag trots att Ulf Lönnqvist har kommit med i bilden. Han försöker så att säga att blåsa upp sig och försvara de omöjliga förslag som han tidigare i egenskap av bostadsminister arbetat fram. Men jag säger detta också därför att man i oppositionen skall veta att man, om så önskas, kan delta i ett konstruktivt arbete. Vi är beredda att lyssna till sakliga och ansvarsfulla oppositionsförslag. Den traditionen finns i utskottet, och jag tänker arbeta för ett bibehållande av denna. I den fråga som vi nu skall diskutera finns det en klar skiljelinje i och med det förslag om räntelån som började diskuteras redan 1989. Vi i centern, och det gäller även moderaterna och folkpartiet, har aldrig trott på räntelånen som en lösning på de finansieringsproblem som i dag är förknippade med boendet. Det trodde heller inte en majoritet av svenska folket på i det senaste valet. Eftersom räntelånen hade en central plats i valdebatten måste man dra den slutsatsen. Det här belyses också av hur de som själva bygger har reagerat och tvekat inför räntelånen. Enligt den dåvarande bostadsministern Ulf Lönnqvists kalkyler skulle räntelånen innebära besparingar om 2,8 miljarder under innevarande budgetår genom att de som bygger skulle fördröja och förlägga avlyften av sina lån till efter årsskiftet 1992 för att dessa skulle komma direkt in i räntelånesystemet. Men i stället, det visar sig nu, ökar kostnaderna för räntebidragen med 9 miljarder brutto detta budgetår. Till stor del beror det på att alla som bygger i år har försökt att göra avlyften så fort som möjligt före årsskiftet, eftersom de har skrämts av skuldfällorna och av ovissheten om de kostnader i framtiden som räntelånen medför. Därför drar vi, naturligtvis, slutsatsen, och därmed fullföljer vi vårt vallöfte, att räntelånesystemet inte skall införas. Det är fullständigt fel att påstå att vi klarar bostadssituationen och bostadsbyggandet genom räntelånen. Utvecklingen har visat att våra tidigare farhågor beträffande de mycket allvarliga bristerna i räntelånesystemet har besannats. Det gör att det är helt omöjligt att genomföra detta. Ingen regering, och inte ens socialdemokraterna själva, skulle ha kunnat fortsätta med ett sådant här system under en längre tid. Systemet skulle förr eller senare kollapsa. Med räntelånesystemet skulle vi inte kunna garantera den bostadsförsörjning för framtiden som behövs i vårt land. Det visar sig nu, precis som vi tidigare har varnat för, att räntelånesystemet är sådant att man inte klarar av att hålla tillbaka den växande börda som bostadsstödet i statsbudgeten i dag är. I stället för en tänkt besparing nästa budgetår och under åren därefter med hjälp av räntelånen skulle statens kostnader öka mycket kraftigt som en följd av den realräntesituation som vi nu befinner oss i. Om räntelånen hade införts, skulle kostnaderna för realräntebidrag ha ökat med i storleksordningen 18 miljarder kronor under de närmaste fem åren, med utgångspunkt i nuvarande realräntesituation. Räntelånen motverkar därmed alla strävanden att föra en antiinflationspolitik, som ju från kostnadssynpunkt är mycket viktig för boendet. Systemet är därmed inte långsiktigt stabilt, vilket betyder att räntelånesystemet skulle få allvarliga konsekvenser både för bostadsförsörjningen och för sysselsättningen den dag det havererar -- och så skulle det ha blivit i en ekonomiskt och sysselsättningsmässigt besvärlig nära framtid. Räntelånen är omöjliga ekonomiskt i en situation med höga realräntor. Vi är just nu inne i en sådan period. Förra gången det var aktuellt att införa räntelån stoppade den dåvarande bostadsministern framlagda förslag. Det var så sent som 1986. Det är kanske av visst värde att veta vad bostadsministern då anförde för skäl för att inte införa räntelånen. Så här skriver han i proposition 1986/87:48 på s. 48: ''Nuvarande samhällsekonomiska förutsättningar är dock - - inte sådana att ett räntelånesystem bör införas.'' Det är att märka att inflationen i mitten av 1980-talet uppgick till 4 %. Detta innebär en inflation av ungefär samma storleksordning som den som noterats under de senaste 12 månaderna. Vad är det som gör att det nu skulle vara lättare att införa räntelån? Situationen nu är ju exakt densamma som 1986. Litar socialdemokraterna inte på Hans Gustafssons bedömning vid den aktuella tidpunkten? Eller är det något annat som gör att ni socialdemokrater inte har samma uppfattning som ni hade i ett tidigare skede? Och varför genomförde ni inte räntelånen 1986 om dessa var så bra som ni nu säger att de är? Påståendet att räntelånesystemet skulle vara en lösning på dagens kris på byggmarknaden -- i själva verket har ju räntelånen starkt bidragit till den här krisen -- håller inte på något sätt. Situationen på bostadsmarknaden är nu mycket allvarlig. Det är egentligen fullständigt meningslöst att föra en debatt om vem som bär skulden beträffande den här krisen. Jag avhåller mig från att ta upp Ulf Lönnqvists tråd på den punkten i debatten, även om han envisas med att rikta mycket allvarliga anklagelser mot och att nedvärderande fälla ett omdöme både om mig och centern och om de förslag som vi står bakom. En sådan debatt gagnar inte de boende som har drabbats av sådana här problem. Det enda som jag vill säga i detta sammanhang är att det är väl magstarkt att påstå att den politik som lett fram till dagens situation har varit framgångsrik. Det är ju vad man har påstått i debatten tidigare, och det sägs också inledningsvis i den socialdemokratiska reservationen. Menar således socialdemokraterna verkligen att den politik som har lett fram till dagens situation på bostadsmarknaden har varit framgångsrik? Situationen är allvarlig. Vi i centern tar situationen på allvar. Om inte alla parter ser allvarligt på utvecklingen inom bostads och byggmarknaden kan vi längre fram, till våren och under nästa höst, råka mycket illa ut. Det är just för att markera detta allvar som jag personligen, och även centern, gjort så tydliga markeringar även gentemot våra partners i koalitionsregeringen. Detta skall inte ses vare sig så, att vi försöker göra oss till tolk för överbryggningspolitik av gammal socialdemokratisk subventionsmodell eller så, att det skulle vara ett uttryck för att vi vill ställa oss i spetsen för s.k. särintressen i fråga om någon form av kravmaskin. Vad det är fråga om är att omläggningen mot en annan och nödvändig inriktning av bostadspolitiken inte får ske alltför dramatiskt, så att vi därmed förlorar nödvändig kapacitet i byggandet när konjunkturen så småningom vänder. Det är mot den bakgrunden som centerns motion om inrättandet av en byggkommission skall ses. Nu har regeringen aviserat att en kommission skall tillsättas. Därmed är motionens krav tillgodosett, och det är en klok åtgärd. Man har alltså lyssnat, och det är förnuftigt. Parterna på bygg och bostadsmarknaden får nu möjlighet till en dialog och ett informationsutbyte direkt med regeringen om utvecklingen och kan följa denna. Eventuella åtgärder kan således sättas in, om sådana skulle vara påkallade. Svaret på Eva Zetterbergs fråga är alltså att vi inte brukar, och inte behöver, tillstyrka motioner i de fall där regeringen redan har aviserat att man tänker vidta åtgärder. Inriktningen beträffande regeringens politik för att komma ut ur den kostnadskris som byggandet och boendet befinner sig i och för att därmed behålla en långsiktig och stabil bostadsproduktion utan höga toppar och djupa dalar är tydlig: -- Det är en ekonomisk politik som syftar till att få ner inflationen och också räntorna på sikt. För att detta skall vara möjligt måste det finnas en återhållsamhet beträffande de offentliga utgifterna. Bostadssektorn är i dag en av de tyngsta utgiftsposterna i och med de 54 miljarder som statsbudgeten belastas med i form av bostadssubventioner. Förenklingar i regelsystemet skall snabba upp byggprocessen och ge mer av direktkanaler mellan bostadskonsumenter, byggare och fastighetsägare. En överkapacitet i nybyggnationen skall omfördelas mot mer av ombyggnadsverksamhet, satsningar på äldreboende i kommunerna, på statliga byggen och satsningar i trafikens infrastruktur. Med den åtgärdsinriktningen är räntelånen fullständigt omöjliga. De äventyrar den ekonomiska politiken och ger inte avsedda besparingar i statsbudgeten, och de blockerar ombyggnadsverksamheten. Med de förslag som nu läggs fram återför man kostnadsbilden i nyproduktionen till verkligheten och undviker den överbelåningstaktik i nybyggnadsproduktionen som tidigare används på fastighetsmarknaden med åtföljande haverier både på fastighetsmarknaden och på kreditmarknaden. Det är därvid inte möjligt att i ett avlösningsskede, med de kostnader i nyproduktionen som man försökt dölja och skjuta på framtiden med räntelånen, låta bostadskonsumenterna direkt svara för alla kostnader. Den fördelning mellan bostadskonsumenten ocn staten som ligger i förslagen får anses rimlig. Den oro som kan finnas gäller att marknaden inte vet vilka finansieringsregler som skall gälla efter 1992, något som har tagits upp här i dag. Jag har försökt att utverka en tvåårig övergångstid med dessa regler, men det har avvisats. Det är synd. Å andra sidan blir systemet känt redan under april nästa år om utredningen håller givna tidsramar, och det tror jag att den gör. Dessutom kan förändringen redan avläsas i de beslut som vi kommer att fatta nu, eftersom de innehåller flera steg i riktning mot enhetssubvention och prioritet för att subventionera enbart normalbostad och undvika subventioner till överkostnader. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan under samtliga moment och avslag på samtliga reservationer.

replik: Fru talman! Inte har jag sett någon 50 procentig inflation under de senaste tre åren, även om inflationen var kraftig under den tid då bl.a. Ulf Lönnqvist hade regeringsmakten. Det finns väl inget annat att säga än att boendekostnaderna har ökat betydligt mer än vad inflationstakten har varit. Det tror jag att alla är ense om. När det gäller frågan hur vi skall hålla nere kostnaderna för de boende är det att märka att de förslag som vi nu lägger fram i propositionen på sikt innebär lägre kostnader för de boende i storleksordningen 2 miljarder kronor. Dessa är vi nu beredda att ta ur statskassan för att rädda de boende i framtiden från de ökade kostnader som ett räntelånesystem innebär. Det är alltså fråga om att lyfta av de kostnader som Ulf Lönnqvist nu direkt vill lägga på de boende med räntelånen i framtiden genom att låta skulderna och därmed hyrorna i relation till skulderna växa. Vad vi gör är att vi återför kostnaderna till verkligheten i byggskedet så att vi kommer in i ett verklighetstänkande. Den politik som vi har bedrivit hittills har inneburit att man har dolt kostnaderna för att skjuta dem i framtiden. Därmed kan naturligtvis byggbranschen ta ut vilka kostnader som helst. Vi får aldrig en press på kostnaderna. Det är därför som vi har fått denna kostnadssituation. Vi är beredda att värna om dem med eget boende genom att nu göra en omorientering. Därmed får vi på sikt ner kostnaderna. Man kan se de verkliga kostnaderna och kan rätta sig därefter. Det kostar en del, och det är därför som vi föreslår övergångsregler och behåller en del av de regler som tidigare hade tänkt införas med räntelånen. Vi försöker att fördela det här på ett sådant sätt att de boende naturligtvis tar på sig en del av kostnaderna vid omfördelningsögonblicket. De kostnader som nu ökar kommer man att ''få igen'' i form av lägre kostnader längre fram. Totalt innebär det här alltså inte någon kostnadshöjning. Därför håller naturligtvis mitt resonemang från valrörelsen. Totalt är det alltså inte fråga om någon ökad boendekostnad. Ulf Lönnqvist sätta i stället när räntelånesystemet havererar? Är han beredd att ta den kostnad som det kommer att bli för statskassan? Den kostnaden kommer att bli betydligt högre om man inte gör den omorientering som vi försöker genomföra.
Fru talman! Den omorientering som Agne Hansson talar om måste vara det som i så fall leder till att kostnaderna för boende i en vanlig trerumslägenhet i nyproduktionen blir 1 500 kr. högre i månaden när ni tar bort räntelånesystemet. Det är sanningen, Agne Hansson. Jag förstår inte vad det är för konstigt resonemang Agne Hansson försöker föra med sig själv när säger att hans åtgärder skulle leda till en sänkning av boendekostnaderna. I förhållandet till nuläget stiger kostnaderna för en vanlig trerumslägenhet i nyproduktionen med 350 kr. i månaden. Det kallar jag inte för hyressänkning, det kallar jag för hyreshöjning. Jag sade mycket tydligt, Agne Hansson, att skattereformen innebar att människor fick mer i plånboken, samtidigt som kostnaderna för boendet steg. Om man skall föra en seriös debatt om hyresutvecklingen, måste man också ta hänsyn till att skattereformen medförde en sådan omfördelning, dvs. mer i plånboken varav en del skulle användas för att betala högre boendekostnader. Agne Hansson dömde ut räntelånesystemet. Han talade om dess belastning på statsbudgeten beroende på realräntan. Men då talar Agne Hansson om en extrem situation, där er politik att genomföra ofinansierade skattesänkningar ställt till en oro på kreditmarknaden, som gjort att riksbanken har varit tvungen att höja räntan mycket kraftigt. Detta är naturligtvis en onormal situation. Jag hoppas verkligen att regeringen med sin politik kan rätta till förhållandet, så att man får ned räntan till en mer rimlig nivå. Den normala realräntan, Agne Hansson, ligger mellan 4 % och 5 %. Det var precis dit vi var på god väg att nå innan de senaste problemen, som ledde till dessa dramatiska räntehöjningar, uppstod. Att som Agne Hansson betrakta detta som något slags natursituation anser jag vara utomordentligt allvarligt. Om detta är signalen till de människor som skall bygga och bo i vårt land, är det verkligen illavarslande. Jag hoppas att Agne Hansson är beredd att medverka till sådana ekonomisk-politiska åtgärder att det blir möjligt att på nytt få ned räntan till en rimlig nivå.

Fru talman! Bostadsutskottets betänkande nr 9 är viktigt vad de faktiska förslagen beträffar. -- nej till räntelånesystem och inledningen till en avreglerad och friare bostadspolitik. Vad som jag dessutom särskilt vill fästa uppmärksamheten på är att den gamla genomreglerade politiken nu lider mot sitt slut. Under många år och under många och stundom heta kammardebatter har vi från moderat håll envist velat avreglera, spara och släppa loss. Lika envist har socialdemokraterna drivit regleringskraven vidare. Det kan inte förnekas att vi då och då har känt en viss uppgivenhet under alla dessa år. Skall vi i Sverige för all framtid ha en bostadsmarknad som är styrd av politiker? Dess bättre är så inte fallet. Mot denna bakgrund är det betänkande som behandlas i dag inte bara viktigt för de enskilda förslagens roll -- förslagen har även en symbolisk innebörd. Äntligen bryts politikerinflytandet och avreglering och ökad rörelsefrihet skymtar. Lex Malmö försvinner, markvillkoret försvinner liksom konkurrensvillkoret. Produktionskostnadsprövningen upphör, och styrningen av hur stort hus man får bygga sopas undan. Den kommunala bostadsanvisningsrätten upphör också. En anpassning görs till de faktiska behoven och önskemålen vid byggande av ålderdomshem. Sammantaget är dessa förslag ett steg mot en avreglerad bostadsmarknad. Vi kan förvänta flera förslag senare. Det är viktigt att avregleringen inte stannar upp. Dels är kraven på besparingar i statens utgifter mycket stora, dels måste den politiska styrningen av bostadsmarknaden -- liksom på andra politiska områden -- minimeras. Erfarenheter av alla hittillsvarande regleringar är minst sagt dåliga. I annat fall skulle inte dagens problem ha uppstått. I annat fall skulle vi inte haft en 50 procentig hyreshöjning på tre år. Man kan inte reglera och styra en marknad med socialistiska partiprogram. Det är dags att begrava myten om att politiker kan och vet bättre än de enskilda människorna. Det är angeläget att den inledda avregleringen fortsätter. Detta bör vara en bärande del i det arbete som regeringens särskilde utredningsman har att ta sig an. Lika angeläget är att ett förslag snabbt presenteras, och därför har utredaren fått endast några få månader på sig. Avsikten med utredningen är inte, och får inte vara, att rasera och riva ner. Även i framtiden skall alla ha möjlighet att skaffa sig en god bostad. Ett samspel måste uppstå mellan avregleringar, bosparande, besparingar i statens utgifter och skattesänkningar. Med utgångspunkt i dagens system skall ett nytt reformerat system formas. Dess karaktär måste vara stabilt och långsiktigt. När den onödiga turen med räntelån nu är avslutad, måste marknadens aktörer kunna planera på lång sikt med regler som är så litet styrande som möjligt. Det finns goda förutsättningar att den nu inledda politiken leder fram till detta mål. Fru talman! Jag yrkar mot denna bakgrund bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna. Men dessutom, fru talman, vill jag något kommentera Ulf Lönnqvists anförande tidigare i debatten. Ulf Lönnqvist ägnade en stor del av sitt anförande åt att fördela skuldbördan, och menade att det är den nytillträdda borgerliga regeringens fel att vi nu har problem på byggmarknaden. Jag vill hävda att det i huvudsak är den socialdemokratiska regeringen som bär ansvaret för den uppkomna situationen. Det kan ju inte vara så, att nio år med en socialdemokratisk regering skulle betyda noll och intet, och att två månader med borgerlig regering därefter skulle ha den avgörande betydelsen för hur det ser ut på den svenska bostadsmarknaden. Nej, det måste finnas ett samband med de tidigare årens politik. För det första kan vi konstatera att den ekonomiska politiken har misslyckats under den socialdemokratiska regeringens tid. Det underskott som nu finns i statens affärer är långt större än vad som kunde anas i september. Den svaga ekonomin drabbar inte bara statens affärer utan även enskilda. Det har lett till låg efterfrågan på bostäder. Det går inte att bygga bostäder som ingen efterfrågar. Grunden för detta ligger i den ekonomiska politiken. För det andra är vägen -- den genväg som leder fel -- över räntelånesystemet en av anledningarna till de problem som nu har uppstått. Räntelånesystemet bygger på den felaktiga föreställningen att man bara skall ta hänsyn till de första årens kostnadsutfall och blunda för att man rullar kostnaderna framför sig i tiden. Ett system som endast syftar till att locka marknadens aktörer under de första två tre åren -- det är inte ett hållbart system. Det måste skapas ett system som kan leva över tiden och vara hållbart för alla som är inblandade. Vi skall inte göra så att kostnaderna för boendet vältras över på de boende längre fram i tiden. Det är en politik som är alltför kortsiktig, och det är skönt att den inte infördes. För det tredje har det regel och subventionssystem som socialdemokraterna genomfört lett till att kostnaderna har drivits upp och att vi har fått en onormalt stor volym. Subventionerna har lett till ökade kostnader -- det är en av huvudorsakerna. För det fjärde kan det inte förnekas att den internationella lågkonjunkturen har påverkat utvecklingen på bostadsmarknaden. Men det har en underordnad betydelse i det här perspektivet. Med detta, fru talman, vill jag med kraft tillbakavisa Ulf Lönnqvists påstående att den borgerliga regering som har verkat i två månader bär huvudansvaret för den uppkomna situationen. Grunden till problemen ligger mycket långt tillbaka i tiden.

Fru talman! Jag vill än en gång, Bertil Danielsson, referera vad byggnadsarbetarna sade -- att de problem som de nu möter med den kraftigt ökande arbetslösheten har sin främsta grund i de beslut som fattats av regeringen under oktober och november. Det är inte, Bertil Danielsson, socialdemokratin som skapat den oro och den ovisshet som finns när det gäller framtidens finansieringssystem; det är ni som har gjort det. Det är inte socialdemokratin som tar bort stora delar av investeringsbidraget; det är ni som gör det. Det är inte socialdemokratin som gjort de förändringar i de olika lånereglerna på bostadsfinansieringsområdet som driver upp kostnaderna i boendet; det är ni som gör det. Det är de här åtgärderna, och främst oron och ovissheten om vilket finansieringssystem som skall komma att gälla, som gör att man drar ned på allt byggande man i dag har möjlighet att dra ned på. Det innebär en förvärrad arbetslöshet. I denna debatt har hittills icke något sagts om vilka åtgärder den borgerliga riksdagsmajoriteten vill sätta in för att kunna klara sysselsättningen för byggnadsarbetarna. I dag har de en 10-procentig arbetslöshet, och det beräknas att arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i april nästa år kommer att vara uppe i ungefär 20 %. Man slår sönder en hel bransch, man slår sönder yrkeskunnande, man gör att unga människor som är på väg att lämna skolan och komma ut i arbetslivet står utan jobb. Det är ett tungt ansvar som ni tar på er genom klåfingrigheten att ta bort räntelånesystemet. Sedan säger Bertil Danielsson att det nuvarande subventionssystemet vållar problem. Javisst, det var ju därför vi försökte förändra detta system och sätta något annat i stället. Nu fanns det ett system som rättade till bristerna i nuvarande finansieringssystem, som såg till att det fanns förutsättningar för det långsiktiga byggande vi behövde. Detta kunde vi klara genom en utjämning av kostnaderna över tiden. Då säger Bertil Danielsson att det är fel att utjämna kostnaderna över tiden. Men i de direktiv till översynen av bostadsfinansieringen som Bo Lundgren lagt fram, sägs ju att den grundläggande frågan vid alla bygginvesteringar är hur kapitalkostnaden kan fördelas över tiden på sådant sätt att de inledande årens utgifter hålls på en rimlig nivå.

Fru talman! Det förtjänar kanske att åter poängteras att nio socialdemokratiska regeringsår med en exeptionell högkonjunktur har lett fram till dagens kris. Förslag som ännu inte har beslutats av Sveriges riksdag kan ju rimligtvis inte -- jag tänker nu på kapitalbeskattningen -- ha frammanat den kris som nu finns inom byggsektorn. Det går inte att hävda detta. Det är viktigt att poängtera att vi har problem vars ursprung ligger långt tillbaka i tiden. Det kommer att ta tid att rätta till de fel som har uppstått. Allt vad regeringen vidtar syftar till att få Sverige på fötter igen. Det gäller att minska beskattning av småföretagande för att stimulera nya företag att växa upp, det gäller förändringar och avregleringar. Att rätta till det som har gått snett är huvudmålet för regeringens politik. Jag föreställer mig att frågan om bostadsbidrag och andra subventioner måste belysas i skenet av det som utredningsmannen kommer fram till när det gäller den nya bostadsfinansieringen och bostadspolitiken över huvud taget. I hans direktiv anges att det skall vara möjligt för alla att efterfråga och bo i en god bostad även i framtiden. Här gäller det inte att rasera något, utan att bygga vidare och rätta till det som är fel. Vi skall bygga det som efterfrågas, och vi skall bygga enkelt, effektivt och till låga kostnader. Statens engagemang skall efter hand begränsas. Vi måste göra besparingar även i statens utgifter. Det är en av huvudpunkterna i den kommande politiken. Jag tror inte att det finns någon annan väg att gå. Vägen över subventioner och regleringar är borta. Den har inte visat sig framkomlig. I annat fall skulle inte den här krisen ha uppstått i en högkonjunktur. Jag tror att även Eva Zetterberg inser det.

Fru talman! Eva Zetterberg menar att politiker skall styra exempelvis bostadsmarknaden, i varje fall i större utsträckning än vad vi menar. Det är intressant att notera den glidning från vänsterpartiets sida som vi kan uppfatta när det gäller statens inflytande över människors vardag. Nu låter det som om vi inte skall styra så mycket, men att vi väl ändå skall ha kvar en del styrning. Min och, som jag förutsätter, även moderata samlingspartiets uppfattning är att vi skall ange de ramar inom vilka olika verksamheter skall bedrivas. Vi politiker skall inte i detalj tala om och exakt styra med regler och bestämmelser hur allt skall utformas. Vi måste återlämna till människorna möjligheterna att själva fälla viktiga avgöranden. Det är kanske för en del ovant och möjligen litet främmande att åter få bestämma över hur bostäderna skall se ut och över andra delar i det privata livet, men vi måste gå den vägen. Vi politiker har ett ansvar för att människor som har det besvärligt och som behöver stöd och hjälp får det, och det kan vi sörja för bättre och effektivare, om vi inte klampar in med regler och subventioner på andra områden. Då kan vi kraftsamla där det behövs. Ingen människa skall lida nöd, utan alla skall kunna leva och bo bra i vårt land, men vi skall inte i ovist nit hela tiden detaljreglera och subventionera fram effekter som vi ur politisk synvinkel anser vara önskvärda. Det leder alltid fel. Vi har en lång era av regleringar bakom oss. Den har inte varit lyckosam utan har i många fall lett alldeles fel. Vi måste bryta oss loss från detta tänkande. Åtskilligt har redan hänt. I dag tar vi viktiga steg i den riktningen, och jag förutsätter att mer skall komma. Ansvaret för oss politiker är inte bara att reglera människors tillvaro utan också att begränsa politikernas inflytande över människornas vardag. Människorna är kapabla att själva avgöra långt mer än vad Eva Zetterberg tycks tro.

Fru talman! Jag tror att alla som är intresserade av bostadspolitik är klara över att det har varit en överhettad byggbransch och att det är nödvändigt att något minska bostadsproduktionen. Det handlar om att dra ner på produktionen med i storleksordningen 10 000 lägenheter jämfört med förra årets produktion. Men det vi diskuterar i dag handlar inte om de siffrorna. Det handlar här om att ha en produktion på enbart 20 000--30 000 lägenheter per år framöver. Det beror på att villkoren inte är kända. Jag är därför glad över att Dan Eriksson i Stockholm och Ny Demokrati har insett att det finns all anledning att vara oroad över situationen på byggmarknaden och tar de signaler som finns på allvar. Vi skall från politiskt håll försöka bidra till att stimulera byggbranschen och se till att de byggarbetare som har utbildning får arbeten -- arbeten som behövs för hela svenska folket. Det var också roligt att även Ny Demokrati är angelägna om att sätta igång ombyggnadsarbeten. Jag ser fram emot att vi i vänsterpartiet kommer att få stöd från Ny Demokrati för det förslaget framöver.

Herr talman! När det handlar om kostnadsjämförelserna, så för Ivar Franzén fram detta att bidraget betalas ut redan vid inflyttningen. Det var tanken också i räntelånesystemet. Man har tagit över detta. Vidare talar Ivar Franzén om garagen och skildrar vilken generositet man utvecklar. Ja visst, fram till maj månad -- sedan är det stopp, sedan kommer de här kostnadsökningarna i stället. Inte ens Ivar Franzén anser väl att man över huvud taget inte behöver ha några parkeringsanläggningar vid bostadsbyggen. Det är också en förändring när det gäller räntetrappan, liksom när det gäller andelen av bidragsunderlaget, där alla skall ha 95 %. De åtgärderna sammantagna, plus den omständigheten att investeringsbidraget så kraftigt reduceras, leder fram till den kostnadsökning som jag har pekat på. Och jag har använt mig av regeringens eget exempel, för att slippa ifrån beskyllningar att vi konstruerar exempel. Slutligen är det på det sättet, Ivar Franzén, att det skall kunna byggas bostäder över hela landet, och människor skall ha råd och möjlighet att bo över hela landet. Då måste man faktiskt ha finansieringssystem där man accepterar att det kan vara olika förhållanden vid byggen i olika delar av landet. Men det väsentliga, och det är det jag har slagit fast, är att jämfört med dagens system så leder de åtgärder man nu sätter in också till en kostnadsökning. I förhållande till räntesystemet är alltså kostnadsökningen egentligen mycket, mycket större. Det är detta som är det allvarliga i en situation, Ivar Franzén, där de här olika åtgärderna skapat en oro på byggmarknaden som gör att man skjuter på byggen. Man vet inte vad det hela skall leda till, men redan det som man kunnat läsa ut -- och det är samstämmigt för branschen -- gör att man säger: Då vågar vi inte sätta i gång byggena. Om räntelånesystemet fortfarande fått gälla hade vi kunnat sätta i gång, då hade vi kunnat bygga, då hade vi kunnat klara en del av sysselsättningsproblemen. Och som ytterligare lök på laxen kommer ju att era åtgärder leder till att även ombyggnadsverksamheten fördyras kraftigt. Det innebär att inte heller den vågar man sätta i gång förrän man får de slutgiltiga beskeden. De besked som nu lämnats driver upp kostnaderna i ombyggnaden, vilket redovisats av boendeorganisationerna inför utskottet. Det sker på ett sådant sätt att man inte heller har att förvänta sig den uppgång av ombyggnaden som vi skulle behöva.

Herr talman! Jag skall helt kort be att få tillföra den här debatten ytterligare en aspekt som inte någon berört hittills. Av kommittédirektiven framgår ingenting om hur man skall hantera bostadsadministrationen i framtiden. Många på de nuvarande länssbostadsnämnderna känner stor oro för sin framtid. Det är märkligt att man här kanske smygrationaliserar bort länsbostadsnämnderna, utan att de administrativa frågorna får en allsidig belysning i en utredning. Jag tycker att kommittédirektiven också skulle ta upp frågor som rör den framtida bostadsadministrationen, och jag hoppas att de företrädare för regeringspartierna som nu finns här i kammaren vill verka för att direktiven utökas att även omfatta denna punkt. Som mångårig bostadsbyråkrat finner jag den här frågan mycket angelägen. Länsbostadsnämndernas personal har i många år levt under hotet av en framtida nedläggning, och jag tycker att de administrativa frågorna är värda ett särskilt kapitel i den kommande utredningen.

Herr talman! Detta ärende från bostadsutskottet, som handlar om en framflyttning av lagen om byggnadsgaranti, kan tyckas mycket ringa och inte förtjäna ens någon diskussion här i kammaren. Jag tänker inte heller göra något längre inlägg i frågan, men jag tycker att det är litet anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten vill göra denna framflyttning av lagen. Jag ställer mig naturligtvis frågan, om det bara gäller en framflyttning av lagen eller om det i själva verket är så att man förbereder för att inte låta lagen träda i kraft över huvud taget. Det är mycket angeläget att vi får ett svar från utskottsmajoriteten om vad man har för planer på detta område, om det bara är en ren framflyttning för att se vad den utredning som pågår kan tillföra, eller om det är första steget mot att inte anta lagen. Jag hoppas alltså att jag får ett klart och bestämt nej till svar, eftersom det är många som jobbar inom bostads och byggbranschen som är angelägna om att lagen kommer till stånd. Det finns stora brister när det byggs hus i dag, och de som bygger har inte kunnat ställas till ansvar. Det är självklart att både vi i vänsterpartiet och andra partiföreträdare hoppas på frivilliga överenskommelser, men det har hittills inte gett det utslag som skulle behövas för att man skall kunna gå den vägen. Jag upprepar min fråga till Agne Hansson och den borgerliga majoriten: Är det här bara ett steg för att så småningom inte behöva genomföra lagen över huvud taget?

Herr talman! Det är riktigt att branschföreträdarna gjorde denna redovisning i samband med att vi diskuterade lagstiftningen i våras. Men vi har inte sett något resultat av de förhandlingarna. Vi har här i riksdagen fattat beslut om att införa lagen från den 1 januari, och det är därför som det är så anmärkningsvärt att man nu inte vill genomföra lagen. Med utgångspunkt från den politik som inte minst de som styr i regeringen, dvs. moderaterna, vill föra, är det klart att man inte står på konsumenternas sida, utan det handlar om producentintressena.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande 8, som vi nu skall ta ställning till, handlar om stöd till icke statliga kulturlokaler och stöd till de allmänna samlingslokalerna. Låt mig först säga att jag är glad över att vi har enats om att öka ramen för de icke statliga kulturlokalerna med 25 miljoner. Det är alltså fråga om museer, teatrar och konsertlokaler som inte ägs av staten. Man kan lämna bidrag både till ombyggnad och till nybyggnad. Det finns ett stort behov i landet av dessa insatser. Boverket har en lång kö. Detta kommer också att främja byggsysselsättningen. Men tyvärr har vi inte blivit eniga på alla punkter i betänkandet. I motioner både från oss socialdemokrater och från centerpartiet finns det förslag om ökade anslag till allmänna samlingslokaler. Det finns många motiv till det. Dels skulle det främja sysselsättningen på samma sätt som stödet till de icke statliga kulturlokalerna, dels finns det ute i landet ett stort behov av samlingslokaler. Vi har i debatten tidigare i dag fått klart för oss att byggarbetslösheten har ökat dramatiskt på grund av regeringens bostadspolitik. Varje tillskott skulle naturligtvis förbättra läget. Det är här fråga om projekt som inte kräver någon lång tid för projektering och planering -- man skulle kunna sätta i gång direkt. Att det finns ett stort behov av olika slag av samlingslokaler kan jag försäkra. Även här finns det en lång kö vid boverkets samlingslokaldelegation. Dessutom vet jag av erfarenhet från mitt arbete i glesbygdsmyndigheten att man ute i bygderna har många projekt på gång, framför allt när det gäller att kunna samverka och samutnyttja olika lokaler. I kampanjen Hela Sverige skall leva var ett av de vanligaste kraven och önskemålen att bygden skulle behöva en samlingslokal där människor kunde mötas. Det skulle sedan kunna vara en motor i utvecklingen. Det finns också bra exempel på att sådana satsningar genom samverkan av många olika intressenter har kunnat få en bygd att leva och att man kunnat bevara service och arbetstillfällen. Det är av stor betydelse för människor att man har tillgång till lokaler där man kan mötas. Det skall vara lokaler som är tillgängliga för alla. De måste alltså vara tillgängliga även för människor med rörelsehinder och andra handikapp. Det finns alltså också ett stort behov av ombyggnationer. Att moderaterna varit motståndare till samlingslokalstödet vet vi från många års ställningstaganden och debatter. Men att folkpartiet och centerpartiet även i den här frågan lägger sig platt för det moderata kravet är faktiskt beklämmande. Framför allt centerpartiet har åtminstone under den tid som jag har suttit i riksdagen och haft tillfälle att lyssna till debatterna varit den främsta vapendragaren för ett ökat stöd till allmänna samlingslokaler. Centerns tal om samlingslokalernas stora betydelse för folkrörelseverksamheten och dess tal om att folkrörelserna är en grundförutsättning för vårt demokratiska system i Sverige instämmer vi socialdemokrater helt i. Vi har faktiskt upplevt en värdegemenskap i den folkrörelseanknytningen. Men nu ser man sig från centerns sida tydligen tvingad att göra ytterligare eftergifter för moderaterna. Herr talman! Det gör mig bekymrad för framtiden att centern så lättvindigt går ifrån sina ståndpunkter i en del av sina hjärtefrågor. Ett ökat stöd till allmänna samlingslokaler skulle tillfredsställa både behovet av mötesplatser för människor och människors behov av arbete. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! I detta betänkande behandlas tre frågeställningar. Det är först och främst regeringens förslag i proposition 1991/92:25 om bidrag till nyoch ombyggnad av icke-statliga kulturlokaler. Här behandlas även regeringens förslag om att statens bostadskreditnämnd skall få utnyttja en rörlig kredit samt motionsförslag om stöd till allmänna samlingslokaler. Som en av åtgärderna för att främja sysselsättningen föreslår regeringen att ramen för beslut om bidrag för icke-statliga kulturlokaler under budgetåret 1991/92 tillfälligt höjs med 25 milj.kr. till 50 milj.kr. Denna höjning bör användas för stöd främst inom de län där investeringar i ickestatliga kulturlokaler är särskilt angelägna från arbetsmarknadssynpunkt. I förslaget till åtgärder har också vägts in att efterfrågan på stöd till ickestatliga kulturlokaler för närvarande är större än tillgången på medel. Bostadsutskottet tillstyrker också enhälligt förslaget i sitt betänkande. Den andra frågan gäller statens bostadskreditnämnd. Som en följd av att statliga kreditgarantier införs för ny och ombyggnad av bostäder den 1 januari 1992 kommer statens bostadskreditnämnd att inleda sin verksamhet vid samma tidpunkt. Långsiktigt skall verksamheten finansieras genom avgifter för utställda kreditgarantier. Med hänsyn till att nämnden inledningsvis kommer att belastas av vissa kostnader av engångskaraktär bör den dock enligt regeringsförslag ges möjligheter att utjämna sin likviditet. Därför föreslås att nämnden får utnyttja en rörlig kredit i riksgäldskontoret inom en ram om 50 milj.kr. Även detta förslag tillstyrker bostadsutskottet enhälligt. Herr talman! Vad gäller stödet till de allmänna samlingslokalerna föreslås, som nämnts i debatten, i tre motioner från socialdemokraterna och centern att stödet skall utökas från nu gällande ram på 52 I motiveringen för förslaget anförs bl.a. det stora behovet av allmänna samlingslokaler och samlingslokalsprojektens lämplighet ur sysselsättningssynpunkt. Ökningen av samlingslokalsstödet föreslås i motionerna Bo6 från centern samt Fi8 från socialdemokraterna finansieras genom överföring av medel från ett under finansdepartementets huvudtitel uppfört nytt anslag till vissa tidigarelagda statliga bygginvesteringar. Bostadsutskottet konstaterar att det i rådande statsfinansiella läge inte finns utrymme för en ökning av statsutgifterna med ett belopp av den storleken och för det ändamål som föreslås i de nu aktuella motionerna. En förutsättning för att stödet till de allmänna samlingslokalerna skall kunna ökas är därför att medel kan omdisponeras inom ramen för en totalt sett oförändrad statsbudget. Förslag med denna inriktning förs också fram i två av de nu behandlade motionerna. Bostadsutskottet har dock för sin del inte funnit det möjligt att göra de omprioriteringar som erfordras för att de i motionerna aktualiserade förslagen skall kunna förverkligas. Jag yrkar därför med denna hänvisning avslag på motionerna Bo5 och Bo6 samt Fi8. Jag undrar om socialdemokraterna och vänsterpartiet har andra medel att anslå för denna typ av byggen, eftersom de yrkar bifall till motionerna.

Herr talman! När centern och socialdemokraterna tidigare har varit överens om en fråga har vi kunnat driva igenom den i riksdagen. Skillnaden i dag är att även om centern och socialdemokraterna är överens så är det moderaterna som styr, och det får centern finna sig i. I sitt inlägg talar Agne Hansson sig varm för behovet av samlingslokaler. Min oro är ändock berättigad över att det även fortsättningsvis kommer att vara moderaternas politik som styr i riksdagen. Jag undrar om det verkligen var detta som svenska folket avsåg i sitt val i september.